Herr talman! Jag kommer att noggrant läsa protokollet. Herr Palm skall veta, att han även i fortsättningen kommer att få kontakt med progressiva officerare. Men, herr talman, håll mig ännu en gång räkning för om jag i kväll inte tar upp den debatten med herr Palm.

Herr talman! Remissdebatten lider mot sitt slut. >»Kungl. Maj:ts å bordet vilande proposition», för att återge det aktuella kanslispråket, ger årligen anledning till en lång debatt, och något blir alltid sagt om budgeten. Debatten för övrigt sveper över hela samhällslivet och återspeglar åsiktsbildningen för dagen. Regeringens ekonomiska politik, sådan den redovisas i årets finansplan, har varit föremål för en ingående analys och kritik. Skatter, inflation och valutareserv är kända storheter i en remissdebatt — och bör vara det. Statsverkets tillstånd och behov under nästkommande budgetår är stora frågor för riksdagen. Det är oppositionens stora uppgift att kritiskt granska regeringens förslag. Under det gångna året har näringspolitiken stått i centrum för den ekonomiska debatten, och den blir väl lika aktuell under det kommande året. De nya riktlinjerna för jordbrukspolitiken, som antogs av 1967 års riksdag, kommer också in i den näringspolitiska bilden. Jordbruksfrågan, sådan den löstes av fjolårets riksdag, har i viss mån avpolitiserats, tyvärr eller dess bättre. Landets jordbrukare — eller rättare småbrukare — är tydligen ett segt och envist släkte. De ger inte upp. De kanske inte vet bättre, men sedan riksdagsbeslutet den 30 maj i fjol har de inte stått i någon längre kö för att begära avgångsvederlag. Inneliggande ej behandlade ansökningar per den 9 november 1967 var 244. Vid denna tidpunkt hade endast 16 beviljats avgångsvederlag. Det kärvare läget på arbetsmarknaden har väl verkat dämpande på omställningen eller avvecklingen. De jordbrukspolitiska åtgärderna skall syfta till uppbyggnad av rationella enheter, men denna process kommer att kräva mycket stora kapitalinsatser. Här förslår inte eget kapital och normala banklån långt. Statens medverkan är också begränsad. Hur skall jordbrukets kapitalfrågor egentligen lösas? Eller kanske rättare: Hur skall det i de allt större jordbruksföretagen bundna kapitalet kunna förräntas? De färska uppgifter som finns om förräntningen är inte särskilt uppmuntrande. Fullständig omarbetning av det föråldrade skattesystemet på jordbrukets och skogsbrukets område måste genomföras. Jordbruket bör jämställas med andra företag i skattetekniskt hänseende. Detsamma gäller också om fisket, som nu brottas med mycket stora ekonomiska svårigheter, trots alla rationaliseringsåtgärder. Det märks inte minst på det vikande skatteunderlaget i våra skärgårdskommuner. Resultatutjämning över en flerårsperiod och bättre anpassade avskrivningsregler bör på allvar övervägas. Vi vet inte hur den framtida företagsbeskattningen kommer att se ut, men i avvaktan på denna bör vissa övergångsåtgärder kunna tillgripas redan nu. Skall man i dag kalkylera med ett bärkraftigt jordbruksföretag, måste de nuvarande avskrivningsreglerna ändras, så att jordbrukets byggnader kan avskrivas under maximalt en 30-årsperiod. En hållbar kalkyl är ju också förutsättningen för statlig medverkan till uppbyggnad av rationella jordbruksenheter. Skattepolitiken för övrigt måste utformas så att de rationella men också kapitalkrävande jordbruksföretag som nu byggs upp kan bestå som företagsenheter. Jag vill i detta sammanhang gärna understryka att den utredning om en särskild justeringsfaktor till skydd mot överbeskattning av effektiva jordbruksenheter, som riksdagen begärde efter bifall till ett högerförslag i samband med beslutet om den nya realisationsvinstbeskattningen, snarast kommer till stånd. Bevillningsutskottets majoritet ansåg att det ur markpolitisk synpunkt inte är angeläget att beskatta sådana realisationsvinster, eftersom en sådan beskattning kommer att motverka den från samhällets synpunkt önskvärda rationaliseringen av jordbruket. När det gäller jordbruksproduktionen i sin helhet har man att konstatera att den inhemska marknaden är för liten för den nuvarande produktionen. På sikt är det ett livsvillkor för svenskt jordbruk att få tillgång till den europeiska stormarknaden. En anslutning till denna stormarknad medför naturligtvis omställningsproblem för det svenska jordbruket. Jordbruksministern har nyligen i ett uttalande gjort gällande att även om det blir en bekymmersam omställning så kommer på sikt fördelarna av en större marknad att överväga, och denna bedömning är säkert riktig. Den stämmer väl överens med jordbrukarkårens egen «uppfattning. Tvingas vi däremot att basera vår jordbruksproduktion på den inhemska marknaden med ännu större exportförluster som följd, går vi säkerligen mot en krympning av jordbruksproduktionen som allvarligt kan äventyra folkförsörjningen vid en eventuell avspärrning. En fråga som har direkt anknytning till omställningsprocessen inom jordbruket och folkuttunningen på den svenska landsbygden är naturvården. Vår blandade landskapsnatur är i fara. Skulle prognoserna om nedläggning av en tredjedel av den odlade arealen visa sig riktiga, får vi ett förbuskat och till slut igenvuxet landskap. I viss mån har det perspektivet redan blivit verklighet. Vårt kulturlandskap är ett helt annat nu än för bara 25 år sedan. Skogslyckorna och den öppna hagmarken är nästan helt borta. Det har naturligtvis inte varit möjligt att spärra utvecklingen, men priset vi fått betala är högt: mörka, folktomma bygder, knappast ens attraktiva ur rekreationseller semestersynpunkt. Det billigaste och mest effektiva sättet att hålla markerna öppna är betesdrift. Nu utgår anslag för skogsodlingsåtgärder på sämre jordbruksmark, och många anser nog att detta är en föga lönande investering. Anslaget utnyttjas dessbättre inte helt, och man bör överväga om inte en omdisponering av anslaget skulle kunna ske, exempelvis genom bidrag till hägnader eller dylikt. I höstriksdagens remissdebatt anförde högerpartiets ordförande, att det inte är nog med att natur och miljö — vår fysiska omgivning — skyddas; den andliga och kulturella miljön är minst lika betydelsefull. Luft och vatten är förorenade, men vår andliga miljö är också nedsmutsad. Grova avarter av modern svensk film, press och litteratur och en nedrivande tendens i våra massmedia bidrar till att skapa en miljö där god smak, stil och hyfs på allt sätt nedvärderas. Statsmakterna står handfallna. Enligt mångas mening skall de heller inte ha någon handlingskraft. Den som reagerar betraktas ofta som reaktionär, eller i varje fall som efterbliven. Den nuvarande tryckfrihetslagstiftningen överses för närvarande, och man får väl avvakta resultatet av denna översyn. Då dessa frågor debatteras här i riksdagen, gör justitieministern ofta gällande, att det är rådande uppfattningar i samhället som får vara vägledande för lagstiftningen. Jag hoppas att varken justitieministern eller riksdagen i lagstiftningen låter sig påverkas av den opinion som kommer till uttryck då skrikande plakatbärare stormar fram mot ordningsmakten här i Stockholm. — Läget inom ungdomsvärlden inger allvarliga bekymmer. Under en 15-årsperiod har de grövre brotten femdubblats. Allt lägre åldersgrupper kommer in i brottsbilden. Det är naturligtvis ett flertal faktorer som bidrar till den skrämmande utvecklingen, men en av grundfaktorerna är enligt min och mångas uppfattning — för att tala rent ut för en gångs skull — den minskade respekten för Tio Guds Bud. Normlöshet skapar också håglöshet. En ung narkoman tillfrågades varför han hemfallit åt missbruket, när han ändå visste hur det skulle sluta. Hans svar lydde: »Det är det enda som livet har att ge mig.» Hemmiljön har avgörande betydelse, men skolan har givetvis också en mycket stor uppgift. Etisk fostran får dock knappast förekomma i samband med skolans kristendomsundervisning. Undervisningen i detta ämne skall vara så objektiv att det nästan helt utesluter varje form av kristen fostran. Man talar om social fostran. I modern mening är fostran detsamma som påtryckning. — Jag vet att det i denna kammare råder delade meningar om i vilken grad kristen fostran och undervisning berör ungdomens attityder. Under fjolårets riksdag debatterades dessa frågor i anledning av väckta motioner. Men skulle inte kristendomens vedersakare eller de ljumt neutrala kunna se ett samband mellan den snabbt stigande brottsligheten och avkristningen i vårt samhälle? Om den kurvan fortsätter att stiga i samma eller ännu hastigare takt, hur går det då till slut med människovärdet, respekten för människan? Vårt samhälle genomgår en omställning på olika områden, men här pågår inte minst en andlig strukturomvandling. Kristendomsundervisningen i våra skolor har fått en alltmer försvagad ställning. Den ateistiska andan i våra massmedia är också uppenbar för alla. Samhällets egna, gällande normer för ändras tid efter annan — ända till normlöshet. Men det finns fasta, kristna normer, som består och som bör vara vägledande i fostran, undervisning och samhällsarbete. Så pluralistiskt får väl inte samhället bli att man helt bortser från detta. De vallar som samhället i det yttre bygger upp i form av mera allmänt gällande föreställningar och moralbud anser vi ju alla är omistliga. Men djupast sett är det kristendomen som har varit den uppbyggande och skyddande makten. En Ööverbetoning av det materiella, som kännetecknar vårt politiska liv, även denna remissdebatt, bidrar till att nedvärdera de andliga krafter som har en avgörande betydelse när det gäller vårt folks framtid.

Herr talman! Inför denna »välfyllda» kammare skall jag nu, såvida ingen efter mig begär ordet, avsluta kvällens session. Jag skulle vilja säga någonting om flykten från landsbygden, men innan jag gör det, skulle jag kanske vilja säga någonting om flykten från första kammaren. Det förefaller nämligen som om alla redan har flytt från första kammaren. Visserligen skall vi ha enkammarsystem, men det vore kanske på sin plats att man väntade till dess den saken är klar. Herr Ahlmark, som jag i och för sig inte har någon anledning att polemisera mot, antydde i sitt anförande att politiken skulle ha misskötts i detta land. Hur kan herr Ahlmark som har så ringa erfarenhet av politik — ursäkta mig — säga att den är misskött? Jag skulle vilja påstå att politiken är mycket välskött här i landet. Herr Paul Jansson talade bl.a. om bostadskvoterna, och jag ansluter mig helt till uppfattningen att vi när vi skall bygga hus bör försöka få pengar i stället för kvoter. Det är några drag i årets statsverksproposition som jag anser särskilt gläd jande för glesbygderna. Främst tänker jag därvid på att regeringen nu är villig att satsa på serviceåtgärder för de bygder som blivit utan allt det som man i centrala bygder finner naturligt: affärer, post och tillgång till kommunikationer. Regeringen har emellertid också visat villighet när det gäller att hjälpa till i fråga om utkomstmöjligheterna. Det utökade lokaliseringsstödet är kanske inte i första hand det som ger glädje i glesbygden — man har redan försonat sig med tanken att fabrikerna knappast kommer att sprida sin rök i de utpräglade glesbygderna. Men stimulansen till kommunerna genom att ge en hjälpande hand för att ordna hemarbete är en åtgärd som man tror på. Möjligheten att sitta i den egna stugan och utföra ett arbete som ger inkomster innebär att många, som eljest sett sig tvingade att flytta till centralare bygder med större möjligheter till arbete, nu kan bli kvar. Därmed förhindrar man att redan glest befolkade bygder blir ännu mer uttunnade. Vid fjolårets riksdag lämnades en motion av de socialdemokratiska riksdagsledamöterna från Värmland. Den gick ut på att man skulle underlätta för människor i glesbygder att »veckopendla» på långa sträckor. Grundtanken var att man genom att ge ekonomiskt stöd till den som behöll sin bostad i glesbygden och lät sin familj bo kvar där, medan han själv ställde sin arbetskraft till förfogande på någon ort som hade ett hetare arbetsmarknadsklimat, skulle uppnå två saker.

Motionen fick framgång så till vida att det gavs signaler om förbättrade avdragsmöjligheter vid beskattningen då det gäller bilresor till och från arbets platsen. Detta är vällovligt i och för sig och har givetvis sin betydelse även för glesbygdens pendlare. Men själva syftet, att långpendlarna skulle få ett rejält stöd, kom mer eller mindre bort. Det är möjligt att de signaler som nu hissas i fråga om hjälpen till glesbygderna kan ge större möjligheter till ett sådant stöd när utformningen av riktlinjerna blir klarare. Att det kan vara på sin plats att hjälpa byarna i glesbygden att leva vidare som samhällsform även ur andra synpunkter än dem, som är aktuella för dagen, har sakkunniga pekat på nyligen. Chefen för geografiska institutionen vid handelshögskolan i Göteborg, professor Sven Dahl, konstaterade för en tid sedan i en intervju i Svenska Dagbladet att det finns en rad faktorer som pekar på att landsbygden kan gå en ny storhetstid till mötes. Han grundar sina tankar på en prognos att vi i det helautomatiserade samhället kommer att ha en arbetsvecka på 32 timmar och att vi då knappast är nöjda med att ha den permanenta bostaden i stressmiljöer som städer. Strömmen kan då vända åter till landsbygden, varifrån vi med hjälp av framtidens ganska självklart mycket förnämliga kommunikationsmedel kan förflytta oss mellan bostad och arbetsplats. Han skisserar möjligheten att vi då har en permanent bostad i kontakt med naturen på landsbygden och att vi har en arbetsbostad i staden, som vi vistas i under de dagar då vi skall arbeta. Det är revolutionerande tankar, herr talman, det är jag medveten om. Men jag tror för min del att det kan ligga mycket i dem, i varje fall så mycket att vi inte medvetet skall bidra till en avfolkning av våra redan nu glest befolkade områden. Jag tror inte heller att vi skall lägga ned vissa bygder. Men därmed, herr talman, har jag inte sagt att det skall finnas industrier i varje ort. Mycket av vad som föreslagits i statsverkspropositionen innebär, som jag redan har sagt, en glädjande satsning på glesbygden. Med dessa ord vill jag bara understryka, att vi inte skall försöka hindra flyttningen till städerna, men att vi skall försöka hjälpa landsbygdens folk.

Herr talman!

godkänts av de av kammaren valda ledamöterna i talmanskonfe

Herr talman!

Vardera = listan upptar namn på så många personer som det ifrågavarande valet avser. Undertecknad hemställer härmed om befrielse från uppdraget som suppleant i styrelsen för riksdagens förvaltningskontor.

Herr talman! Herr Ferdinand Nilsson har frågat mig om jag observerat att i radio den 2 januari i år lämnats uppgifter avseende den väntade statsverkspropositionens andra huvudtitel, däribland exakta belopp för vissa anslag, samt om jag observerat att i föredrag vid »Skolveckan» den 3 januari lämnades uppgifter berörande anslagsökningar inom utbildningsdepartementets stat »som inom en liten stund skall fastställas i konseljen». Herr Nilsson har vidare frågat om jag vill ange om det är fråga om början till ett nytt sätt att offentliggöra statsverkspropositionen eller om det rör sig om olycksfall i arbetet. Statsverkspropositionen offentliggjordes i år — liksom tidigare år — genom att den avlämnades till riksdagen. Någon ändring i sättet att offentliggöra statsverkspropositionen har följaktligen inte skett. Hur Sveriges Radio den 2 januari kunde lämna uppgifter om innehållet i andra huvudtiteln är obekant såväl för regeringens ledamöter som för de tjänstemän i justitiedepartementet som haft ansvaret för arbetet med statsverkspropositionen. Jag vill erinra om att radioansvarighetslagen hindrar efterforskningar i saken. De uppgifter om anslagsökningar på utbildningens område som nämndes vid »skolveckan» den 3 januari lämnades av chefen för utbildningsdepartementet. Dessa uppgifter hade inte den karaktär att de kan betraktas som förhandsinformation om statsverkspropositionens innehåll.

Herr talman! Fru Diesen har frågat chefen för utbildningsdepartementet om han vill medverka till att skolöverstyrelsens anvisningar beträffande ämnesval på gymnasiet får en klarare utformning så att sådana felval som nu gjorts av elever i årskurs två på den ekonomiska linjen för framtiden kan undvikas. Enligt fastställd ärendefördelning ankommer det på mig att bhesvara frågan. Skolöverstyrelsen har meddelat att nämnda anvisningar har omarbetats.
= »Vill Statsrådet medverka till att skolöverstyrelsens anvisningar beträffande ämnesval på gymnasiet får en klarare utformning, så att sådana felval, som nu gjorts av elever i årskurs 2 på den ekonomiska linjen, för framtiden kan undvikas?»
Herr talman! Jag känner mig helt överväldigad över att statsrådet Moberg har velat infinna sig personligen i kammaren för att överlämna det här svaret, för vilket jag känner mig skyldig att tacka. Svaret ger mig emellertid inte anledning att gå in på en saklig diskussion av de frågor, som ligger bakom, även om de kan ha ett stort intresse för många elever, lärare och föräldrar. Jag vet inte om jag kan säga att jag är nöjd med svaret. Jag har frågat om anvisningarna skulle få »en klarare utformning». Statsrådet har svarat att de har »omarbetats». Det framgår inte om det skett en omarbetning till dunklare ordalag eller om man för framtiden lyckats undvika en sådan formulering som den som blivit föremål för så skilda tolkningar.

Herr talman! Herr Johan Olsson har frågat vilka åtgärder jag avser vidta i anledning av aviserade friställningar och nedläggningar vid Gefaoch Hiab Foco-företagen i Ljusdal samt den i övrigt svåra sysselsättningssituationen i västra Hälsingland. Den arbetslöshet som uppträtt i ljusdalsregionen har liksom i liknande situationer i andra delar av landet föranlett en rad olika åtgärder såsom intensifierad arbetsförmedling, ekonomiska bidrag till omflyttning, beredskapsarbeten och omskolning. För att få rådrum för att pröva olika lösningar på problemen undersöks vidare möjligheterna att lägga ut stödbeställningar hos en nedläggningshotad industri. Inom = ljusdalsregionen undersöker f.n. en kommitté med representanter för bl.a. länsarbetsnämnden de olika industriföretagens möjligheter till utvidgning och expansion. Det har vidare upplysts att Ljusdals kommun har planer på att uppföra lokaler för skyddad verksamhet. Realiseras dessa planer kan 60 personer, som av olika skäl inte kan få arbete i öppna marknaden, sysselsättas i skyddad verksamhet. Slutligen vill jag nämna, att drygt 5 miljoner kronor har utgått i lokaliseringsstöd till fem olika företag inom ljusdalsregionen som under de senaste fyra åren har investerat totalt ca 12 miljoner kronor i industribyggnader och maskiner.

Herr talman! Jag ber att till inrikesministern få framföra ett tack för svaret på min fråga. Anledningen till denna fråga är ju det synnerligen besvärande sysselsättningsläge som har drabbat ljusdalsregionen. Därtill har aviserats att omkring 100 personer kommer att friställas längre fram. Det har under den senaste veckan meddelats att vi har 435 anmälda arbetslösa. Det är inte mindre än 60 procent mer än samma dag förra året och likaledes ungefär 60 procent mer än en månad tidigare. Vidare har vi en mycket besvärande dold arbetslöshet. Befolkningen här uppe består ju till stor del av mindre jordbruksoch skogsägare, som drabbas särskilt hårt av dagens situation — utan att de därför går till arbetsförmedlingen och anmäler sig som arbetslösa — genom att avsättningsförhållandena för skogen försämrats med starkt begränsade arbetstillfällen som följd. Svaret innehåller inte några löften om speciella åtgärder från inrikesministerns sida för att ingripa i det inträffade läget, utan han hänvisar till de rutinåtgärder som arbetsmarknadsstyrelsen vidtar och som vi givetvis är glada över. Men vi kanske ändå hade väntat litet »extra kol» med hänsyn till omständigheterna. Ljusdalsregionen, som geografiskt är ett mycket stort område och som har ungefär 24000 invånare, håller nu på att råka i ett läge, där s.k. tröskeleffekter i negativ riktning kan uppstå. Många viktiga serviceinrättningar håller på att gå förlorade för regionen genom att befolkningstalet blir för lågt. En obetydlig minskning av befolkningen kan alltså medföra ganska betydande försämringar i detta avseende med oöverskådliga konsekvenser för regionen på sikt. Därför tycker vi att det är särskilt angeläget att åtgärder vidtas för att motverka arbetslösheten. Jag skulle för min del vilja lägga fram följande synpunkter på tänkbara åtgärder. För det första vill vi givetvis att 1okaliseringspolitiken skall innebära en satsning på här ifrågavarande område och att det verkligen tas nya tag. Det har t.ex. diskuterats möjligheten att få en fabrik förlagd hit för framställning av en ny typ av hus, med aluminium som huvudsaklig råvara. Detta borde vara av stort intresse för arbetsmarknadsstyrelsen därför att det gäller hus, som skulle gå att snabbt montera upp på orter där man behöver en snar förbättring av bostadssituationen. Vi hoppas verkligen att det blir någonting av med detta projekt, liksom med andra lokaliseringsprojekt. För det andra skulle vi gärna vilja ha en undersökning om möjligheterna till stödbeställningar. Det aviseras ju här i svaret att en sådan undersökning skall göras. Men inte bara nedläggningshotade industrier utan även andra skulle kanske må väl av stödbeställningar i någon form och kunna suga upp ledig arbetskraft. Att förskjuta nedläggningen av de båda här nämnda företagen är också en viktig punkt när det gäller att klara den akuta situationen, och jag hoppas att förhandlingar därom kan komma till stånd. För det tredje har vi beredskapsarbeten. Inrikesministern är ju själv inte så särskilt glad åt att lägga alltför mycket beredskapspengar på vägbyggen, men i våra trakter anser vi att behovet av vägar är så stort, att det finns goda skäl att i nuvarande konjunktur satsa på vägarbeten. Vi har t.ex. ett stort projekt som kallas Gryttjesboavsnittet på väg 84 till en kostnad av 6 å 7 miljoner. Det är kanske för stort att tas på en gång, men arbetena kan möj ligen delas upp på två perioder. Det skulle vara lämpligt att redan i vinter sätta i gång här. För det fjärde har vi utbildning och omskolning. Jag förstår att man satsar kraftigt på detta område och ser gärna, att man bygger ut de nuvarande omskolningsmöjligheterna i området, bl.a. en omskolningsverkstad i Järvsö, för att möta den nuvarande situationens påfrestningar. Slutligen skulle vi nog också vilja ha en utredning om hur sysselsättningsläget i västra Hälsingland skall bemästras och vad man på sikt kan göra åt den problematiken. Inom ramen för en enkel fråga är det kanske inte möjligt att gå längre. Jag skulle bara vilja tillfoga, att läget i detta område visar att det finns skäl även för generella konjunkturstimulerande insatser i dag. Jag tror inte att man löper risken att därmed åstadkomma en överkonjunktur; enligt min mening är detta liksom ett bevis för att det resonemanget är riktigt. Eftersom en av orsakerna till friställningarna i området ligger på textilsidan, skulle man kanske också önska en kontakt med försvarsmyndigheterna för att uppnå en sådan samordning att inte beställningar går svenska företag förbi, även om andra företag i nuläget är billigare. Eljest kan ju följden bli avsevärda kostnader i efterhand för vårt samhälle genom att företag, som kanske byggs upp med lokaliseringsmedel, måste läggas ned eller tvingas till friställningar. Med detta, herr talman, ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Det var inte utan en viss spänning som jag avvaktade de förslag till konkreta åtgärder som herr Johan Olsson ville aktualisera.

De båda åtgärderna tog även herr Olsson in i det han ville beteckna som mera konkreta åtgärder. Han började sin lista med lokaliseringsstödet, alldeles riktigt. Allt det lokaliseringsstöd som är möjligt kan utgå till ljusdalsregionen, men det gäller att ha företag att lokalisera och att diskutera med. Nu meddelade herr Olsson att det finns ett företag som är villigt att förlägga en del av sin verksamhet till ljusdalsregionen — det gäller aluminiumhus, teleskophus. Metallverken har visat intresse, det är riktigt, men under förutsättningen att arbetsmarknadsstyrelsen kan lägga ut en beställning på cirka 1 000 hus. Innan man lägger ut en sådan beställning krävs det ändå, att man får tillfälle att pröva användbarheten av dessa hus och bedöma deras konkurrensvärdighet. Det har vi gjort på det sättet att en beställning på 35 hus lagts ut, och en lika stor beställning bör om riksdagen bifaller vår framställning i statsverkspropositionen kunna läggas ut i vår, och då får vi tillfälle att pröva användbarheten av dessa hus. Om det sedan visar sig att de är lämpliga, får det bli diskussioner med företaget om möjligheten av vidgade beställningar, och i anslutning därtill kommer väl frågan upp om det kan bli tal om en lokalisering och utbyggnad på annan plats. Jag är i dag inte lika övertygad om det som jag var för ett par år sedan, eftersom själva moderföretaget eller huvudföretaget i dag har ett annat sysselsättningsläge än det hade för bara två år sedan. Men som sagt, vi kommer inte längre i den diskussionen nu. Sedan kommer frågan om vi skall lägga ut stödbeställningar också hos andra företag. Det är en ömtålig fråga. Skall man rikta sig speciellt till ett företag eller en företagsgrupp eller skall man göra dessa beställningar mera generella, när de är konjunkturpolitiskt betonade? Vi anser att man måste göra dem mera generella. Investeringsfonderna har ställts till förfogande. Jag skulle tro att ungefär 800 miljoner kronor har kommit till användning för beställningar av maskiner. En tillverkning av dessa maskiner pågår alltså nu inom vår verkstadsindustri. Häromdagen kunde vi ge besked om att beställningar i annan ordning av kommunala maskiner och utrustning och viss statlig utrustning på det civila området lagts ut. Sådana beställningar läggs nu ut för cirka 140 miljoner kronor. Där har arbetsmarknadsstyrelsen vissa möjligheter att styra beställningarna till industrier där svårigheterna är störst. Den möjligheten utnyttjar arbetsmarknadsstyrelsen just nu, när dessa beställningar läggs ut. Skulle det visa sig att det föreligger behov av ökade beställningar, så får vi överväga detta. Den sista propån som herr Olsson hade var om man inte skulle göra en utredning om Västhälsinglands speciella situation. Det kan vara riktigt att göra en sådan utredning. Den bör då göras av länsmyndigheten, och jag skall närmast rekommendera herr Olsson att ta kontakt med länsmyndigheten och begära en sådan utredning.

Herr talman! Jag tackar för de kompletterande synpunkterna. Jag är väl medveten om att vår inrikesminister är angelägen om att hjälpa till där det går. Jag vill gärna understryka att svaret inte gav några direkta anvisningar, men att vi kanske kan resonera oss fram till speciella åtgärder.

Detta har i och för sig väckt stor uppmärksamhet, men det går som jag förstår att rätta till. Vi är angelägna om att dessa möjligheter att styra vissa stödbeställningar till ett sådant område som detta verkligen prövas. Vi hoppas — vi kan ju inte göra mer än så — att detta resonemang om att flytta ett speciellt företag till ljusdalsregionen verkligen blir av och att arbetsmarknadsstyrelsen, som har ett avgörande inflytande eftersom den är kund till detta företag, också försöker vara så positiv som möjligt med hänsyn till den inträdda sysselsättningssituationen. Till slut skulle jag bara vilja säga, att vi är mycket angelägna om att man vidtar åtgärder som inte har karaktären av rörlighetsbetonade arbetsmarknadsåtgärder utan att man med hänsyn till regionens svaga situation i första hand satsar på åtgärder, som verkligen förstärker regionens näringsliv och sysselsättningsmöjligheter på sikt.

Herr talman! Herr Arvidson har frågat mig om jag är beredd att medverka till åtgärder för att förhindra djurplågeri genom användande av spö vid travoch galopptävlingar. I överensstämmelse med nya bestämmelser som har trätt i kraft den 1 januari 1967 har veterinärstyrelsen förordnat banveterinärer och ställföreträdare för dessa vid landets tävlingsbanor för travoch galoppsport. Om djur utsätts för eller befaras kunna bli utsatt för djurplågeri, kan dessa veterinärer med omedelbar verkan helt eller delvis förbjuda att tävlingen hålls eller att visst eller vissa djur deltar i tävlingen. Enligt vad jag har inhämtat från ve terinärstyrelsen har något ingripande på grund av olämplig spödrivning av häst under tävling inte skett från banveterinärs sida under det år som det nya övervakningssystemet har varit i tillämpning. Det behöver givetvis inte betyda att förhållandena är helt tillfredsställande. Veterinärstyrelsen har för avsikt att senare i vår samla banveterinärerna för överläggningar om de erfarenheter som hittills har vunnits. Jag kommer att med intresse ta del av vad som då framkommer och därefter bestämma mitt agerande.

Herr talman! Jag ber att till statsrådet och chefen för justitiedepartementet få framföra mitt tack för det svar som jag erhållit på min enkla fråga. Vad som gett mig anledning till att framställa frågan är tidningsrubriker som förekommit i skånepressen och som omtalat att en kusk slagit en häst på Jägersro. Enligt kameran som varit i gång skulle hästen ha tilldelats över 20 piskrapp. Statsrådet omnämnde att nya bestämmelser trätt i kraft, innebärande att om djur utsättes för eller befaras kunna bli utsatt för djurplågeri kan åtgärder vidtas med omedelbar verkan. Det gläder mig att veterinärstyrelsen har för avsikt att samla banveterinärerna för överläggningar om de erfarenheter som vunnits med de nya bestämmelserna. Det är betryggande, och än mera betryggande är att statsrådet följer denna fråga med intresse. Det sägs också i svaret att »enligt vad jag har inhämtat från veterinärstyrelsen har något ingripande på grund av olämplig spödrivning av häst under tävling inte skett från banveterinärs sida». Detta uttalande förvånar mig något eftersom de där 21 eller 22 piskrappen i Malmö på något sätt väl måste ha kommit till veterinärstyrelsens kännedom. Jag tycker att detta är en aning underligt, men referaten i tidningarna har kanske varit något överdrivna. Jag vill rent allmänt säga — jag grundar det på mer än 40 års erfarenhet som hästuppfödare — att spö är ett nödvändigt ont i vissa fall när en häst skall köras in eller ridas in. Hästen skall ha klart för sig att den skall lyda sin kusk och sin ryttare. Ryttaren skall sätta sig i respekt, och därför är det nödvändigt att använda spö. Men att ha spö som pådrivare vid tävlingar anser jag vara ett absolut fördärv. Det skall kunna gå lika bra ändå, och jag hoppas verkligen att det inte skall ta så lång tid förrän spöet kommer bort från tävlingsbanorna, i synnerhet då det förekommer spel i sammanhanget. Vi kan inte komma ifrån att kuskarna vid travtävlingarna många gånger får sina vinkar från publiken som spelar och satsar stora pengar. Publiken kräver att spö skall användas, och det är nu kanske inte så lätt för kusken att låta bli att ta till det. Om han däremot inte tilllåtes att ha spö, kan ju ingen klanka på honom. Jag ber än en gång att få tacka för svaret, som jag finner vara positivt.
Herr talman! Eftersom statsrådet Andersson ännu inte har hunnit anlända, kanske jag får säga ytterligare några ord i frågan om djurplågeriet och dess behandling för närvarande. Det är inte så länge sedan riksdagen hade att besluta om mycket väsentliga reformer och skärpningar i vår djurskyddslagstiftning. Icke förty har jag nu, genom att andra utredningar blivit färdiga, lyckats friställa arbetskraft som tar upp ytterligare frågor på djurskyddets område, bl.a. en mycket dis kuterad fråga om eventuellt förbud för den som har dömts till straff för djurplågeri att vidare inneha djur. När den frågan behandlades i anledning av propositionen, uttalade jag mig mycket tveksamt för en sådan reform, som jag ansåg vara alltför ingripande. Vad som har förekommit i särskilda fall sedan dess har gjort att jag tänkt om, och jag avser att så småningom återkomma till riksdagen med förslag i frågan.

Herr talman! Herr Lokander har frågat mig, om jag anser att gällande upphandlingsbestämmelser för försvaret är utformade på ett sätt som gör det möjligt att i förekommande fall i önskvärd utsträckning beakta arbetsmarknadsläget i vissa branscher eller regioner. Upphandlingsbestämmelserna för försvaret är desamma som för statsverket i övrigt. Andra än affärsmässigt betingade förhållanden får inte beaktas av de upphandlande myndigheterna. Med hänsyn till sysselsättningen i de norra delarna av landet har Kungl. Maj:t föreskrivit om visst samrådsförfarande mellan överbefälhavaren, försvarets centrala förvaltningsmyndigheter och arbetsmarknadsstyrelsen. Vid samråd med arbetsmarknadsstyrelsen kan denna finna önskvärt att den upphandlande myndigheten gör beställning hos visst företag eller i viss del av landet. Om detta strider mot en affärsmässig bedömning blir frågan underställd Kungl. Maj:t. Vid avgörandet måste tas hänsyn även till handelspolitiska faktorer.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret. Jag har emellertid några kommentarer som jag skulle vilja göra. Statsrådet säger i sitt svar att andra än affärsmässigt betingade förhållanden inte får beaktas av de upphandlande myndigheterna. Det är klart att vissa normer måste tillämpas och att avtal skall hållas. Men, herr statsråd, man blir litet bekymrad när man ser att planeringen och samordningen i detta fall inte är riktigt bra. Det rör sig om ett par samhällen — jag håller mig till Nykroppa som ligger i mitt län — där kommunen investerat mycket pengar och plötsligt befinner sig i den situationen att det företag som drivit vederbörande fabrik helt plötsligt bara flyt tar över till Portugal. Det är klart att människor på dessa orter, både i Nykroppa och i Ljusdal, frågar sig hur det kan gå till på detta sätt. Det är helt naturligt att den som blir arbetslös undrar: Varför skall vi bli arbetslösa, när vi kanske hade en möjlighet att få fortsätta här i stället för att företaget flyttar till Portugal? Jag har emellertid noterat med tillfredsställelse att inrikesministern i andra kammaren i förra veckan meddelade herrar Andersson och Mossberg att det skulle finnas vissa möjligheter att förlägga ny industri dit till dessa orter. Jag vill för min del understryka att det är nödvändigt att så sker, men jag förstår att oro fortfarande finns hos dem som arbetar i Nykroppa och Ljusdal.